Herr talman! Statsministern sade en del älskvärdheter till mig, och jag kan väl inte påstå att mitt anförande var alldeles fritt från motsvarande saker, riktade till socialdemokraterna. Jag tycker nog att det är riktigt som jag har konstaterat, att vi återfinner mångt och mycket av vårt hos socialdemokraterna — det är just det bästa i det socialdemokratiska partiets handlande som vi känner igen från vårt. När jag framhöll att åren 1966, 1967 och 1968 var bekymmersamma och att det är mycket viktigt vad man har för regering under en sådan period, så trodde jag naturligtvis inte att statsministern skulle dra de rätta slutsatserna härav, utan det skall jag nu i stället själv göra. Jag menade att vi vid den tidpunkten borde ha haft en regering som satt foten litet kraftigare på gaspedalen i stället för på bromspedalen. Att så inte skedde var vår anmärkning vid den tidpunkten. Jag tror inte heller att man bör bygga så förfärligt mycket på utgången av 1968 års val när man vill bedöma vad folk ansåg om politiken åren 1966 och 1967. Under hela år 1968 hade vi en god konjunktur, och folk tyckte att det var väldigt bra och glömde väl bort hur det hade varit t.ex. år 1966. Titta i stället på utgången av 1966 års val — det är mer upplysande om vad folk tyckte när det var klent och dåligt! Jag vet inte om jag missuppfattat detta med åtta månaders skogsarbete — jag har i varje fall läst tidningarna riktigt, och om jag har fel så är det tidningarna som missförstått det hela. Jag har uppfattat det så, att det skogsarbete för 2000 personer som det här gäller skulle ta slut i juni månad 1970. Om jag räknat rätt blir det åtta månader. Är det fråga om något annat år, så säg då det och rätta tidningarna, men rätta inte mig! Jag kan inte underlåta att säga några ord om den där grammofonskivan där vi så ofta får höra talas om bl.a. dubbelsidigheten i den borgerliga propagandan. Att en sådan dubbelsidighet kan förekomma är kanske inte så märkvärdigt, eftersom det finns flera borgerliga partier. Men att det förekommer dubbelsidighet inom ett enda parti är märkligare. På den ena sidan av skivan får vi ibland höra att de borgerliga saknar initiativförmåga, att de är viljelösa och att de inte har någonting att komma med. På den andra sidan får vi höra någonting helt annat: »Ja, nu har de kommit med sina förslag; det är överbud, Ööverbud, överbud!» När man själv för fram liknande saker ger man dem däremot den förskönande beteckningen »visioner». Kan det inte få heta visioner också hos oss? Sedan gör jag det djärva påståendet att man det budgetår som börjar 1971 skulle kunna sänka pensionsåldern med ett år. Det kostar statskassan 250 miljoner kronor, om de uppgifter som vi fått från officiella organ är riktiga. Detta motsvarar 7 å 8 procent av den årliga automatiska ökningen av statens inkomster, och ingen kan väl påstå att inkomster och utgifter är så noggrant avvägda i en budget på 30—40 miljarder kronor att det inte går att få fram 250 miljoner, om viljan är god. Jag under stryker ännu en gång att det är viljan det är fråga om. Jag håller med statsministern om att politik mest är en fråga om vilja. Finns viljan går det enligt min mening att åstadkomma detta. Vi vill ha ett privat näringsliv. Vi accepterar statlig företagsamhet, om man i varje särskilt fall kan visa goda skäl för den. Däremot kan vi inte acceptera sådana tankegångar som att t.ex. 50 procent, 10 procent eller 20 procent av näringslivet skall vara statligt. Det blir godtyckligt och river upp gärdet helt och hållet. Accepterar man statlig företagsamhet endast i de fall där goda skäl kan anföras för den, är vi med. Då står man på fast mark; annars hamnar man på ett gungfly. Den statliga företagsamheten skall naturligtvis, om den vill göra anspråk på att vara en del av näringslivet, konkurrera på lika villkor. Gör den inte det, får den något av en social prägel, och det kan ofta vara nödvändigt även med sådana statliga företag.

Herr talman! Jag vill först konstatera att statsministern var positivt inställd till vad jag sade i fråga om Nordek. Jag förutsätter alltså att statsministern nu är beredd att göra de extraordinära insatser som torde vara nödvändiga om man skall kunna räkna med framgång i denna mycket besvärliga förhandlingsomgång. Statsministern berörde sedan den socialdemokratiska partikongressen. Jag har ingalunda kritiserat socialdemokraterna för att de ville förankra de politiska besluten i den högsta beslutande myndigheten — jag sade tvärtom att jag finner det naturligt att varje parti gör på det sättet. Däremot finner jag det något egendomligt att socialdemokraterna, som tycks vara motståndare till monopol på så många andra områden, vill monopolisera den goda viljan och de aktiva programmen för sitt eget parti.

Vi är väl alla överens om att det behövs pengar för reformer — det har alltid framhållits från socialdemokratisk sida. En viss skillnad ligger kanske i att socialdemokraterna lägger vikt vid att få in dessa pengar via skattehöjningar, under det att vi anser att det är angeläget att öka de totala resurserna i samhället. Jag har ingenting emot att upprepa att det är viktigt med en större ökning av bruttonationalprodukten. En ökning på 1 procent tillför folkhushållet ca 1300 miljoner kronor extra, som kan användas för angelägna ting. Det är inget fel med en sådan strävan, men vi måste vidga vår målsättning. Är det nu så att socialdemokratin har denna grundsyn på reformerna, medan oppositionen bara ser krasst ekonomiskt på utvecklingen? Så är det ingalunda, även om statsministern försöker ge sken av det. Den rovdrift av naturen, det förstörande av miljön som vi fått uppleva och det attentat mot Vindelälven som för närvarande är aktuellt är frågor som sannerligen rör socialdemokratin. Statsministern vill göra gällande att de människor som är fackligt anslutna stöder socialdemokratin. Tusentals och åter tusentals anställda i detta land har dock insett att det finns ett alternativ. De tror mer på vår väg till ökat medbestämmande, ökat inflytande och ökade resurser i samhället än på den socialdemokratiska vägen. Kan vi då inte er känna att det finns två olika vägar? Det har utarbetats ett program som går i socialistisk riktning och ett program som går i socialliberal riktning. Statsministern säger att så fort man på liberalt håll hör ordet »staten> blir man ängslig. Jag har i mitt anförande betonat att staten är ett viktigt instrument men att det finns en punkt där det statliga inflytandet blir för stort och utgör en fara både för effektiviteten och för den enskilda människans rörelsefrihet. Det erkänns också på socialdemokratiskt håll. Jag har här senaste numret av tidskriften Tiden, där man i polemik mot kommunisterna säger att det finns risker med en långtgående centralisering genom en socialisering t.ex. av de 50 största företagen, eftersom det i ett sådant samhälle uppstår en omfattande byråkrati. Det finns alltså en punkt där staten upphör att vara vän och blir förmyndare. Vi har i folkpartiet under detta år inte sysslat så mycket med att begråta våra öden i valet 1968, utan vi har gått ut till våra medlemmar och sympatisörer och ställt konkreta frågor som angår dem i deras vardagsliv. Vi har fått tillbaka rapporter och sökt att på grundval av dem arbeta fram ett alternativ till den socialdemokratiska politiken. Vi begär inte att statsministern skall anse att detta alternativ är bra — vi skulle väl vara litet ängsliga, om han tyckte att det vore bra eller att oppositionens företrädare vore utmärkta på alla punkter. Däremot begär vi respekt för vår ärliga vilja att presentera ett alternativ till den socialdemokratiska politiken. Vi vill ha ett starkt samhälle, men jag tror det är angeläget att slå fast att ett starkt samhälle inte alltid är detsamma som en stark stat. Ett starkt samhälle är enligt vår uppfattning ett samhälle där konsumenterna, och inte staten, har ett avgörande inflytande på produktion och distribution av varorna. Ett starkt samhälle är enligt vår uppfattning ett samhälle där de anställda har medansvar och medbestämmanderätt i sina företag, men inte ett där staten dirigerar verksamheten. Här har vi alltså olika vägar. Låt människorna välja den som de anser vara bäst!

Herr talman! Jag fick en bestämd känsla av att herr Palme försökte sig på ett illusionsnummer. Jag vet inte i vilka kretsar herr Palme vanligtvis bedriver det slaget av aktivitet, men jag tror att riksdagens ledamöter är tillräckligt vana vid inlägg av den arten för att genomskåda de retoriska knepen. När herr Palme låtsas som om vår kritik mot regeringen i anledning av herr Nilssons fadäs skulle innefatta en skillnad i inställningen till kriget i Vietnam är han inne på fel spår. Självfallet beklagar vi djupt kriget. Vi hoppas alla att fred skall åstadkommas så snart som möjligt. Jag tror att herr Palme talar mot bättre vetande när han försöker göra gällande att det finns somliga som är mer fredsälskande och andra som är mindre fredsälskande. Det är ju inte detta saken gäller. Vad det gäller är helt enkelt huruvida det är acceptabelt eller tillständigt att regeringen gör utrikespolitiska meningsyttringar som vållar missförstånd i omvärlden. Jag vill notera att herr Palme inte på något sätt distanserade sig från sin utrikesminister Nilssons uttalande och lapsus. Det kan inte innebära någonting annat än att herr Palme i sin nya egenskap av regeringschef accepterar utrikespolitiska deklarationer som är besvärliga och leder till missförstånd i omvärlden. Det är detta den allvarliga frågan gäller. Statsministern bör inte komma med ett påstående om att det skulle föreligga skillnader mellan de demokratiska partiernas uppfattning i fråga om krig eller fred. Herr Palme sade att han har svårt att uppfatta det borgerliga programmet. Herr Palme tycks dock inte ha svårt att missuppfatta det. Vi lägger ständigt fram i riksdagen konkreta alternativ till regeringens förslag, eftersom det är den form av demokrati som flerpartisystemet bygger på. De alternativen formar ett program. När jag kritiserade det socialdemokratiska partiet och sade att den socialdemokratiska partikongressen uppfattades såsom en första antydan om vad ett annat system än flerpartisystemet skulle innebära, var det ingen anmärkning mot den interna demokratin inom det socialdemokratiska partiet. Jag föreställer mig att den fungerar tillfredsställande, lika väl som den fungerar på ett fullt tillfredsställande sätt inom de demokratiska oppositionspartierna. När herr Palme säger att det endast tycks vara socialdemokraterna som har ett politiskt program och som målmedvetet vill arbeta på att genomföra det, är emellertid herr Palme inne på en farlig väg. Det uttalandet står i strid mot herr Palmes påstående, att han också skall respektera uppfattningar som framförs av oppositionen. Jag hoppas att den senare, såsom jag tycker fullt riktiga, inställningen kommer att vägleda herr Palmes arbete i den nuvarande regeringen, eftersom detta är nödvändigt för att demokratin skall fungera i stort. Vidare ställde jag en konkret fråga om socialiseringen och fick höra att socialisering är inget mål, det är ett medel, och att man inte kan säga vad som skall socialiseras utan att det får visa sig så småningom. Jag förstår att man inte exakt kan precisera var ingripandena skall ske. Därför ställde jag frågan på ett helt annat sätt. Jag frågade: Inom vilka områden har den socialdemokratiska regeringen planer på att inom de närmaste fyra åren sätta in socialiseringsåtgärder? Gäller det metallindustrin, varvsindustrin, träindustrin eller några andra områden? Det borde vi rimligtvis få veta. Eller finns det över huvud taget inte några planer i detta avseende? Frågan var mycket enkel att besvara, men eftersom herr Palme underlät att besvara den, förstår jag, att herr Palme ansluter sig till Gunnar Strängs uppfattning att man inte skall tala så mycket om socialisering utan att man i stället skall gå till verket.

Herr talman! När man hörde herr Hedlunds långa anförande undrade man, om nya regler hade införts för remissdebatterna, så att regeringen började i stället för oppositionen. Sedan kom som tur var herr Holmberg och återställde ordningen genom att tala om skandal. Den fråga som återstår för den borgerliga oppositionen är emellertid: Har man gjort en arbetsfördelning, så att en smeker och en slår, eller har man kvar den gamla vanliga splittringen? Jag har bara några minuter på mig och vill mycket kort beröra några saker. Sverige bör ge omedelbart stöd till Vietnam och inte be folkmördaren USA om ursäkt för det. Vi bör gå med i Nordek men inte i EEC. De 47 zigenarna bör få stanna kvar, en utvisning är barbari. Räntan bör omedelbart sänkas. Norrlands problem löses inte med halvmesyrer, de kräver en långsiktig plan för statlig industriuppbyggnad. Höjningarna av kommunaloch landstingsskatterna måste motverkas genom att staten betalar sjukvård, skolor och barnstugor. Byggkostnaderna måste ned och hyrorna sänkas i nyproduktionen. SJ:s taxor bör inte höjas utan en omläggning av trafikpolitiken i stället genomföras. Skärpta åtgärder krävs för att göra livsmedlen giftfria och säkra. Detta vill jag ha sagt om några aktuella frågor. kan sägas att det avgörande självfallet inte är namnet på de personer som i den ena eller andra ställningen företräder ett politiskt parti utan den politik som partiet bedriver. Herr Palme har förklarat, och den socialdemokratiska partikongressen förefaller att ha gillat denna förklaring, att det socialdemokratiska partiet skall följa samma huvudlinje som tidigare. Vi har ingen anledning att betvivla ärligheten i den deklarationen utan accepterar den som grundval för bedömningen av detta partis och därmed av regeringens och riksdagsmajoritetens politik. I detta sammanhang vill jag tillägga i anslutning till den debatt som förts att jag inte förstår den borgerliga kritik som gått ut på att ledamöter i regeringen inte på sitt partis kongress skulle ha rätt att ställa förslag som de tycker bör utgöra en del av regeringspolitiken. Varför skulle detta vara otillbörligt? Hur kan man komma med så löjliga beskyllningar som att detta skulle vara uttryck för en utveckling till enpartistat? Vi anser det ur demokratisk synpunkt vara helt riktigt, att ett partis kongress fastställer de riktlinjer efter vilka partiet skall arbeta, vare sig det befinner sig i regeringsställning eller i opposition. Vårt partis värdering av den nuvarande regeringen och dess politik bestäms som tidigare på sakliga grunder. Vi är kritiska mot regeringens huvudlinje därför att den ligger alltför nära de borgerliga partiernas linje, bygger på samverkan med storfinansen i stället för att beslutsamt gå till attack mot storfinansens maktställning. I den mån vårt parti har möjlighet att påverka regeringsbildningen föredrar vi emellertid utan tvekan en socialdemokratisk regering. En sådan står på ett helt annat sätt under tryck från löntagarna och kan förväntas föra en politik som är mera progressiv än en borgerlig regering. som herr Palme givit av den socialdemokratiska kongressens resultat finns flera allmänna krav som sammanfaller med vad vänsterpartiet kommunisterna framfört både här i riksdagen och i det arbetsprogram som antogs av den senaste kongressen. De allmänna kraven måste emellertid preciseras, och då framgår vissa betydelsefulla skillnader. Som jag redan sagt anser vårt parti sålunda att stöd till Nordvietnam och FNL bör lämnas omedelbart och inte till sin huvuddel uppskjutas till dess USA upphört med sin aggression. Vi kräver också erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. Den genomgripande skattereform med lättnader för de sämst ställda som måste genomföras bör inte finansieras med en höjning av mervärdeskatten, en skatt som hårdast drabbar just de sämst ställda, utan genom en skärpning av skatterna på förmögenheter och vinster. Arbete och utkomst åt hela Norrlands befolkning måste skapas nu innan det finns nästan bara pensionärer kvar i en del kommuner. En helt ny regionpolitik är nödvändig varvid huvudsaken är en ny statlig industripolitik med ökad sysselsättning speciellt i Norrland. De anställda måste erövra ett reellt inflytande inom företagen, 32 § om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet o.s.v. avskaffas och hela arbetslagstiftningen bli föremål för genomgripande förändringar. Härvidlag vill jag tillägga att det ju är de krafter herr Holmberg representerar som utgör det främsta hindret för utveckling till demokrati på arbetsplatserna. Förskola och vuxenutbildning är viktiga, men det är också viktigt att skolan upphör att vara ett redskap för borgerlig indoktrinering. I kulturpolitiken måste kraftfullt stöd ges den socialt medvetna kulturaktiviteten och opinionen mobiliseras mot försöken att censurera och tysta ned. Herr talman! Jag får återkomma i ett följande inlägg med resten av kommentarerna till herr Palmes tolv punkter.
I anslutning till det senaste anförandet vill jag uppmana talarna att iaktta moderation när det gäller omdömen om främmande makt.
Herr talman! Herr Hermansson inledde med att säga att först talade herr Hedlund och sedan kom herr Holmberg och återställde ordningen. Det lät nästan som om han skulle vilja låna herr Holmberg för internt bruk inom de egna leden. Men det framgick av vad han sedan yttrade om herr Holmberg att detta inte var avsikten primärt. Av herr Hermanssons tal gick det inte att få någon klarhet beträffande kommunisternas politik. Den senaste kongressen var inte bara en splittringens och oordningens kongress utan präglades också av ett återfall till ett gammalt 1930-talsoch 1920-talstänkande inom de kommunistiska leden som man i början av 1960-talet trodde var försvunnet. Vi får väl se var det sätter sig, om och när ordningen återställs med eller utan herr Holmbergs hjälp. Jag läste i ett utsänt referat av herr Holmbergs tal, att han beskyllt mig för att vara dubbelsanningens mästare. Jag vet inte om han sade detta men enligt tidningarna lär han ha uttalat sig så. Det är litet svårt att klara ut vad en dubbelsanning är men det måste vara någonting väldigt fint, eller också är det ett uttryck för det faktum att även den enklaste sanning måste upprepas minst två gånger för att herr Holmberg skall hänga med. Vad jag sagt om utrikespolitiken var helt enkelt att missförstånd kan uppstå och att de i så fall får rättas till. Men vår politik har hela tiden varit oförändrad när det gäller hjälpen till Vietnam. Herr Holmberg tycks vilja ge sken av att missförståndet inte uppstod först i Sverige. Det uppstod emellertid i Amerika — dock sedan en viss tid hade gått — och i Sverige. Då drabbade det herr Holmberg och andra som ett klubbslag och därefter användes det för att angripa regeringen. Inget försök gjordes att klara ut vilken den gemensamma politik var som bl.a. statsutskottet uttalade sig för i våras. Herr Wedén handlade mycket klokare genom att kräva precisering. Det är ofta på detta sätt. Jag lyssnade på herr Holmberg i telefonväktarprogrammet i radio. Någon tog upp frågan om desertörerna. Herr Holmberg sade att frågan om desertörerna har irriterat amerikanerna mycket, vilket han väl kunde förstå. Herr Holmberg gjorde inte något försök att förklara att vi har en humanitär tradition när det gäller att ge fristad åt människor i samvetsnöd som gör att dessa ungdomar får stanna här alldeles oavsett om någon blir irriterad av det eller inte. Detta betingas av vår traditionella lagstiftning, som vi med stolthet håller på. Såvitt vi har kunnat finna har ett kongressutskott i Amerika konstaterat, att amerikanerna har precis samma lagstiftning. I stället för att begagna telefonväktarprogrammet till att klara ut vad vår gemensamma politik borde vara — eftersom den är gemensam här i riksdagen — ansluter sig herr Holmberg till den eventuella kritikerns ståndpunkt. Det är likadant när det gäller Cabora Bassa-projektet. Vid vårriksdagen var herr Holmberg med och röstade igenom en lagstiftning som skulle utgöra en tillämpning av FN:s säkerhetsråds beslut om sanktioner mot Rhodesia. Några månader senare finner ett svenskt företag att dess medverkan i ett kraftverksbygge riskerar att komma i konflikt med sanktionslagstiftningen. Man begär en lagtolkning, som emel lertid inte kan ges. Vad gör då herr Holmberg? Jo, han säger att den lagstiftning som han tidigare gett sitt stöd nu plötsligt är oklar och att han själv skulle ha velat ha den annorlunda. Vidare säger han att man röstade för denna lag därför att man inte räknade med att den skulle hindra ASEA:s engagemang i Cabora Bassa-projektet. När ett svenskt företag ansåg lagen oklar ansåg även herr Holmberg lagen så oklar att att han kanske inte borde ha röstat för den. Vi kan inte agera på detta sätt, om vi skall skapa förtroende för svensk politik. Detta är jag villig att göra inte endast till en dubbelsanning utan till en trippelsanning om herr Holmberg är envis. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att vi tror visst att folkpartiet har en ärlig vilja. Er aktivitet är utmärkt. Jag skulle kunna säga att ni har följt exakt vår uppläggning med rådslagsgrupper. Det är bra om det skapas en intern aktivitet inom folkpartiet så att det får fram sina förslag. Det är bra att en liberal åskådning förs fram. Slåss för den och sök vinna människorna för den! Detta är utmärkt. Men vi har sagt att denna åskådning ibland leder till felaktiga slutsatser. Jag har beundrat herr Gustafson i Göteborg för att han är något av en ståndaktig tennsoldat här i kammaren — jag har lyssnat på honom många gånger — som alltid säger att nu är vi på väg mot ett för stort statligt inflytande. Jag har också själv stark sympati för gamla gillessocialistiska tankar, och jag har inte alls någon övertro på staten. Det ligger, naturligtvis i extremfallet, en risk i utsträckandet av en statlig maktkoncentration. Man måste emellertid ständigt tänka på vilken situation som för ögonblicket föreligger, och herr Gustafson har verkligen ståndaktigt under 20 år sagt att vi är på väg mot socialisering. Detta var fallet när ATP skulle genomföras, när den offentliga sektorn skulle utbyggas, när vi införde den statliga investeringsbanken, när herr Gus tafson på sin tid ville sänka skatterna 0. sS. Vv. Det har varit liberalismens öde att på grund av sina farhågor för att vi skulle vara på väg mot en statlig maktkoncentration, som man tycker så illa om, tvingas ställa sig surmulet vid sidan om många av de största reformer som genomförts i vårt land, för att sedan i efterhand acceptera dem. Det är liberalismens tragik. Jag tror att man nu är inne på samma spår när man vill acceptera företagsdemokratin men går emot ett ökat samhälleligt inflytande. Hur går det ihop? Det är alldeles utmärkt om en arbetare på en fabrik när han möter ett problem kan ta upp det på verkstadsgolvet, med fabriksledningen eller med styrelsen. Men om de verkliga besluten fattas långt borta från fabriken hjälper det inte hur stort inflytande han än har på arbetsplatsen eller i fabrikens styrelse. Han förblir ändå maktlös. Man måste då i stället ta upp demokratiseringen från en annan utgångspunkt, nämligen genom de anställdas organisationer och genom samhället. Kurt Samuelsson har i det senaste numret av Industriförbundets tidskrift skrivit en intressant artikel om detta problem. Han säger att vi får gå fram på olika vägar för att åstadkomma en demokratisering: genom införande av arbetsplatsdemokrati, företagsdemokrati, konsumentinflytande och ökat samhällsinflytande. Men herr Gustafsons öde är att endast kunna acceptera de tre första komponenterna men inte den fjärde. Inför denna möjlighet grips man av rädsla. Vad har folkpartiet konkret gjort för att minska den privata maktkoncentrationen? Nämn några konkreta exempel! Herr Hedlund slutligen har bekymmer med visionerna. Jag vet inte om det möjligen beror på ovana, ty detta har liksom inte varit centerpartiets bästa gren i det politiska tävlingsloppet. Vi brukar inom vårt parti tala om visioner och verklighet. När vi talar om visioner syftar vi på de långsiktiga målen för samhällsutvecklingen. Det finns alltid en spänning mellan det man vill göra på längre sikt och dagens verklighet, där möjligheterna begränsas av brist på pengar, av administrativa svårigheter 0. S. Vv. Politiken uppstår i denna spänning. Om jag rätt förstått centerpartiets nya ideologi har man emellertid på detta håll rört ihop visioner och verklighet till ett. Det har så att säga blivit en visionsverklighet. Om man påpekar att genomförandet av ett förslag kostar kanske en miljard kronor och frågar om centerpartiet verkligen på allvar menar att dessa medel skall anslås, säger dess företrädare: »Nej, det är fråga om en vision.» Om man tar upp nästa förslag av centerpartiet, som kanske också kostar ungefär en miljard, får man samma svar: »Nej, det är en vision.» Visst kan detta vara ett praktiskt sätt att handla, men jag tror att det är besvärligt. Jag vill tala verklighet med herr Hedlund och ställa frågor till honom på två punkter. Den ena frågan gäller folkpensionerna. Jag har visserligen sagt att det skulle kosta 375 miljoner kronor att sänka pensionsåldern med ett år. Låt oss emellertid bortse från siffrorna. Säg att vi nästa budgetår står inför valet mellan att genomföra två åtgärder, nämligen antingen att sänka pensionsåldern med ett år för alla till 66 år eller att sänka pensionsåldern med upp till fyra år för personer med tungt och slitsamt arbete. Vi har dessa båda alternativ. Det är inte längre fråga om visioner utan om dagens verklighet. Vilket väljer herr Hedlund? Min andra fråga har anknytning till TV-duellen mellan herr Antonsson och statssekreterare Feldt. Vi vill alltså sänka skatten för små förmögenheter och skärpa den för stora förmögenheter. Självfallet är det mycket besvärligt för högern och folkpartiet, med deras tra ditionella anknytning till de stora förmögenhetsägarna, att ansluta sig till ett sådant förslag. Men jag frågar: Kommer centerpartiet att vara berett att understödja denna lättnad för de små förmögenheterna och gå med på en väsentlig skärpning av arvsoch förmögenhetsbeskattningen för de stora förmögenheterna, även om de andra borgerliga partierna motsätter sig sådana förslag? Eller annorlunda uttryckt: Var det riktigt som herr Antonsson sade i TV häromkvällen?

Herr talman! Herr Palme var tvungen att göra en retorisk utflykt ända till Cabora Bassa för att försöka komma ur det trubbel som hans utrikesminister har ställt till med. Men jag har en känsla av att då herr Nilsson for till Amerika, så for han snarare till Canossa än till Cabora Bassa, vilket är allvarligt nog. Sedan har herr Palme, för att undvika att ta upp de frågor som vi diskuterar här, gjort referat ur protokoll från telefonväktarprogrammet med mig. Jag har inte som han protokollet från programmet med mig, men jag kanske borde ha det, ty det finns säkerligen mycket matnyttigt att hämta där. Herr Palme frågar hur vi ställer oss till de amerikanska desertörerna.

Det är tekniska avvägningar, och det är humanitära avvägningar. Och jag tror att herr Palme är på det klara med att full överensstämmelse på den punkten alls inte föreligger. Statsministern undrar varför vi ställer oss på kritikernas sida, då någonting har sagts eller gjorts inom rege ringen som kommit oro åstad. Men har inte statsministern klart för sig att det i en demokrati är oppositionens uppgift både att framföra egna alternativ och att hålla ett vakande öga på de fel och försummelser som regeringen begår? Detta ingår i det demokratiska spelet. Det är möjligt att herr Palme skulle önska att även moderata samlingspartiet som oppositionsparti intog en mera utslätande, vänlig attityd till den socialdemokratiska politiken. Men då skulle vi verkligen missa något i själva demokratin. Slutligen har jag lagt märke till att herr Palme har mycket svårt att komma ihåg att vårt parti heter moderata samlingspartiet. För att det inte skall bli någon vana för herr Palme i hans egenskap av statsminister att använda andra beteckningar vill jag erinra om att vårt parti bytt namn och heter moderata samlingspartiet.

Herr talman! Allting går ju framåt. Vi har fått ett nytt ord: verklighetsvision eller om det nu var visionsverklighet. Det är klart att en vision som inte har någon förutsättning att någonsin åtminstone till någon del bli förverkligad inte har någonting att göra i detta hus. När jag talade om visioner gällde det inte pensionen. Beträffande den frågan sade jag klart ifrån att vi menar att man kan genomföra sänkningen av pensionsåldern redan det budgetår som börjar 1971. Sedan får vi hjälpas åt med att räkna för att komma fram till om det kostar 250 eller 375 miljoner kronor för staten. Jag skall stå till tjänst med det underlag jag har, om jag får motsvarande tjänst tillbaka. Sedan ställdes det frågor. Det frågades huruvida centerpartiet vill vara med om en skärpning av skatten på större förmögenheter, om man med dessa pengar kan åstadkomma lättnader för de mindre förmögenheterna. Ja, det är klart att vi i viss mån vill detta. Sedan är det alltid en gradfråga hur mycket man skall höja. Man kan inte ta ifrån de stora förmögenhetsägarna allt vad de har. Men att vi härvidlag kan vara med om en viss skärpning har vi flera gånger sagt. Jag råkade lyssna till finansministerns statssekreterare herr Feldt och vår Johannes Antonsson i TV häromdagen. Herr Antonsson gjorde då ingen hemlighet av vår allmänna inställning på denna punkt. Sedan yttrades några ord om den framtida forskningen. Jag vet inte om vi därvidlag intog olika ståndpunkter. Jag tyckte inte att så var fallet, men jag är inte riktigt säker. Jag har talat om framtidsforskningen och samhällets målsättning. När jag gjorde det talade jag inte bara om att göra upp prognoser.

Då först får man ett grepp om hela denna fråga. Sedan ett par ord om länsdemokratin. Där har vi lagt fram förslag. Vi vill inte ha någon politisk maktkoncentration till ett fåtal i toppen. Vi har många gånger sagt ifrån, att vi inte heller vill ha privat maktkoncentration. År 1963 hade vi en motion om länsdemokrati. På sedvanligt sätt avslogs den för att på sedvanligt sätt bifallas året därpå.

Herr talman! Statsministern kallade mig ståndaktig tennsoldat. Själv är han gammal kavallerist, och jag tror att båda är ungefär lika effektiva i modern krigföring. Efter detta kom statsministern in på en mycket intressant fråga som jag inte hinner ta upp i en replik på tre minuter. Han säger att företagsdemokrati är bra. Ja, visst är den bra. När vi 1967 i vårt partiprogram skrev in att vi ville ha försöksverksamhet i privata och statliga företag för att uppnå delaktighet för de anställda i fråga om beslutsfattandet för att motverka maktkoncentration och öka jämlikheten, sade man från socialdemokratiskt håll: I statliga företag är det bra, där fungerar allting, där har vi löntagarrepresentation. Det har nu visat sig att man blivit mer intresserad under de senaste åren och det är alldeles utmärkt. Men, säger statsministern, om de anställdas representanter nu sitter i företagsstyrelser och finner att besluten fattas längre bort, vad skall man då göra? Det är just detta som vi vill undvika. I de statliga företagen — man behöver inte gå så långt som till kommunistländerna — är det ett dominerande inslag att de verkliga besluten fattas högre upp. Vi vill ha ett decentraliserat samhälle, och en företagsdemokrati kan bli effektiv bara i ett decentraliserat samhälle. Där har de anställda, vilkas representanter ju utses av deras organisationer, en verklig möjlighet till medinflytande. Vad vill folkpartiet nu göra, frågar statsministern, för att uppnå detta? Vi har sagt att vi anser att företagsdemokratin skall vidgas så att det inte bara är fråga om ett inflytande utan om en medbestämmanderätt. Vi har vidare hävdat att det på grundval av den försöksverksamhet, som nu bör komma i gång, bör tillsättas en utredning för en ändring av aktiebolagslagen som skall formalisera detta inflytande. Vi har önskat lagbestämmelser om bättre insyn i företagen och bättre rapportering från dem. Vi har arbetat för en ökad konkurrens, och vi har begärt en konsumentskyddslagstiftning, för att nämna några exempel. Vi har också krävt möjligheter till en andel för de anställda i det långsiktiga sparandet. Det är några av de åtgärder som vi har föreslagit. Jag vill upprepa att när vi säger nej till statliga representanter i industriföretagens styrelser är det därför att vi har förtroende för de anställdas organisationer och menar att de kan utöva ett verkligt medinflytande i ett decentraliserat samhälle. I ett sådant samhälle kan de anställdas medbestämmanderätt öka och kan det skapas balans i samhället så att vi undgår en statlig dirigering.

Herr talman! Får jag fortsätta mina kommentarer till herr Palmes tolv punkter! Jag utgår därvid från det handlingsprogram som vår partikongress enhälligt antog. Arbetstiden bör omedelbart förkortas till 40 timmar och därefter minskas ytterligare under 1970-talet. Arbetarskyddslagen måste utformas så, att skyddskommittéerna får full beslutanderätt över arbetarskyddet och reella möjligheter att utforma arbetsplatsmiljön. Pensionärernas villkor måste förbättras genom att 10-årsplanen för höjning av folkpensionen ges bättre ekonomiskt innehåll, genom att pensionsåldern sänks till 65 år med rätt till tidigare och oreducerad pension för bl.a. sysselsatta inom tunga och hälsofarliga yrken och genom reformering av bestämmelserna om förtida uttag. På den punkten är vi tydligen inte ensamma, att döma av herr Hedlunds inlägg. En social minimistandard bör garanteras alla. Handikappade ges en med andra medborgare likvärdig levnadsstandard och befrias från sin nuvarande diskriminering. Det behövs en avbyråkratiserad och humaniserad socialvårdsorganisation, som inte stannar vid akuthjälp utan framför allt inriktas på metodisk rehabilitering. Tandvården inordnas i sjukförsäkringen. Kvinnorna skall ha rätt till varje arbete på samma villkor som männen. Kvinnor som inte kan beredas arbete får rätt till omskolning och arbetslöshetsunderstöd. 150 000 nya daghemsplatser tillskapas på fem år. Den nya familjelagstiftningen får inte prioritera äktenskapet som samlevnadsform. Förgiftningen av luft, vatten, natur — och mat! — kräver omedelbara och långtgående åtgärder. Det kan inte kallas välstånd som tillkommer till priset av miljöförstöring och förgiftning. Konsumenterna måste erövra ett verkligt inflytande över varumarknadens sammansättning, över varornas kvalitet och priser, över butikernas 1okalisering. All bostadskreditgivning bör övertas av staten. Låg och fast ränta hålls på bostadskrediter. Bostadsmark och hyreshus överförs i kommunal och kooperativ ägo. Hyreskontroll införs och åtgärder vidtas mot de höga hyrorna i nybyggnationen. Verkligt inflytande ges bostadskonsumenterna i stadsplaneoch miljöfrågor. Herr talman! I alla dessa punkter finns bakom våra krav som en röd tråd tankegången att förändringar i maktförhållandena i samhället är nödvändiga om goda lösningar av folkets intressefrågor skall kunna åstadkommas. Folkmakt måste äntligen väga tyngre än kapitalmakt. Jag tror inte att herr Palme bör fortsätta att söka vifta bort dessa och liknande synpunkter med fraser.
Får inte vi i oppositionen kritisera längre? Jo, visst får ni det.

Vad jag sade att ni inte borde göra var att inte stå för de ståndpunkter som ni har intagit i riksdagen. Den typen av lojalitet har man möjligen rätt att fordra. Om ni en gång anslutit er till eller stött ett förslag i riksdagen skall ni också stå för det, även om det börjar blåsa litet. Jag nämner inte nu det speciella fallet med Vietnamhjälpen; jag är övertygad om att utrikesministern kommer att överträffa mig i fråga om att lägga ut den texten. Dessutom vill jag att det skall vara något kvar av herr Holmberg åt utrikesministern att ta hand om. Därför har jag talat om andra frågor såsom fallen med Cabora Bassa och de amerikanska desertörerna. Jag kunde till och med ha talat om herr Holmbergs plötsliga oro för den amerikanske ambassadörens hemresa för något år sedan. Det var först då som han krävde min omedelbara avgång. Men det halp ju inte, ty här står jag fortfarande som synes. Det är alltså bara denna punkt jag har tagit upp: Har ni en gång tagit en ståndpunkt i riksdagen skall ni stå för den och inte väja undan när det börjar bli litet obehagligt. Av alla herr Holmbergs frågor har jag inte besvarat den om brottsligheten. Det är naturligtvis beklämmande om äldre människor inte kan känna sig säkra när de går ut. När man vet hurdana förhållandena är i en del andra länder på kon tinenten och i Amerika vågar man dock påstå att förhållandena i Sverige är ganska hyggliga. När herr Holmberg sade att det är regeringens — antydningsvis polisens — fel är det emellertid en oförsynthet. Under de senaste åren har polisen rustats upp mycket starkt — det är ett led i ett sådant här skydd — och den har fått bättre tekniska hjälpmedel. Den brottslighet som har ökat gäller i mycket ringa grad våldsbrotten utan i första hand egendomsbrott, skattefusk etc. Jag är övertygad om att polisen kommer att fortsätta ansträngningarna att upprätthålla en elementär gatufrid. Att människorna kan känna sig trygga är en utomordentlig viktig del av den service som samhället ger i vardagen. Herr Gustafson i Göteborg hade ett utomordentligt intressant resonemang. Han sade att decentralisering och företagsdemokrati är mycket svårare att åstadkomma inom statlig verksamhet än inom det privata näringslivet. Jag påstår att han har fullständigt fel — tyvärr, ur den liberala åskådningens synpunkt. För det första är det genom försöksverksamheten inom de statliga företagen som vi fått något av en islossning på den privata sidan; det är inom den statliga sektorn som vi börjat rulla upp hela denna problematik, något som herr Gustafson bör vara medveten om. För det andra har statliga företag ofta ett mycket större mått av självständighet och decentralisering, även om mycket återstår att göra, än man har inom den privata sektorn. Det har av många som jag haft kontakt med bekräftats, att när de gått över från den privata sektorn — t.ex. från något av de stora bankimperierna — till den statliga sektorn, så har de visserligen fått lägre lön men också betydligt större rörelsefrihet. Men vi kan gå mycket längre. När skriften »Konkurrens och balans» publicerades i somras, skildrades den av entusiastisk borgerlig press som ett dråpslag mot Wallenberg. Herr Gustafson hade nämligen föreslagit att de privata stiftelserna skulle mista sin rösträtt på bolagsstämmorna. Denna uppfattning dansade tre varma sommarveckor, men sedan försvann den, när herr Ohlin och några andra handfasta personer fick hand om förslaget. Det hela slutade med att man remitterade förslaget om upphävande av denna rösträtt till maktkoncentrationsutredningen. Sedan blev det lugnt och tyst. Men den decentraliserade liberala modell som herr Gustafson i Göteborg här utmålade är i själva verket ett mycket hårdare dråpslag mot Wallenberg än förslaget beträffande de privata stiftelserna. Ty hela storföretagsamheten i Sverige bygger på att vissa centrala ekonomiska beslut är hårt centraliserade, varigenom man får mycket stora styrningsmöjligheter. Man vill alltså åstadkomma denna vackra värld utan att föreslå hur det skall gå till — staten får ju inte ha någon makt. Därefter skall vi leva som glada konsumenter och på något mirakulöst sätt med osynlig hand styra marknadsutvecklingen. Så kommer det nog aldrig att gå till. Modellen kan vara användbar i vissa sammanhang, men för de vanliga löntagarna — för arbetare och tjänstemän — förblir nog samhället en väsentlig demokratisk garanti för att deras intressen, trygghetskrav och demokratiska krav skall kunna tillgodoses. Ordet lämnades på begäran även till
Herr talman! Jag konstaterar att kammarens debattordning i detta läge tillåter statsministern att tala men inte mig att svara.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaren. I maj var alla partier i riksdagen överens om att materiellt stöd borde ges till Vietnam. Statsutskottet noterade i utlåtandet utrikesministerns ståndpunkt och gjorde också ett viktigt tillägg.

Men märk väl — statsutskottet var inte motståndare till bistånd redan före stridshandlingars utförande! De borgerliga partierna stod också bakom denna ståndpunkt. Deras kritik gick snarast ut på att regeringen var för återhållsam. De ville lägga Vietnamstödet utanför det ordinarie uhjälpsprogrammet för att det skulle bli så betydande och effektivt som möjligt. Det var i maj när göken gol, som det står i visan. Det dröjde inte längre än till oktober och i Förenta staterna behövde de härskande kretsarna inte mer än höja på ögonbrynen för att de borgerliga partierna skulle gripas av en fruktansvärd vånda. Nu gjorde man inte längre några försök att kritisera regeringen från vänster när det gällde Vietnamhjälpen. Borgerliga partier och storfinans visade hur litet den nationel la självbestämmanderätten betyder för dem när de fruktar onåd från den ledande imperialistiska stormakten. Mot bakgrunden av den starka Vietnamopinionen inom landet och riksdagens uttalande om stödet till Vietnam tycker jag att regeringen borde ha »stått pall» bättre i det blåsväder som kom efter Torsten Nilssons tal på partikongressen. Nu hävdar utrikesministern att inga missförstånd skulle ha behövt uppstå, om regeringens olika uttalanden noga hade studerats. Ja, jag ansåg nog inte heller att det var något nytt som herr Nilsson hade att komma med på partikongressen, bortsett från preciseringen av summan 200 miljoner kronor. Men saken slogs upp som något sensationellt nytt i press, radio och TV både inom och utom Sverige, och socialdemokraterna föreföll de första dagarna inte alls ha något emot denna propaganda, vilket uppfattades som fin PR. Sedan infann sig emellertid en viss baksmälla. Förklaringar började ges här hemma och i utlandet. Det sägs nu att man från Förenta staternas regering accepterat dessa förklaringar. Vad innebär det? Vad har Sveriges utrikesminister sagt till den amerikanske utrikesministern i denna sak? Jag begär naturligtvis inte att få reda på hur samtalet förts, men jag anser att Sveriges riksdag och Sveriges folk har rätt att få en redogörelse för hur landets utrikesminister framställt regeringens ståndpunkt. I sitt svar gör Torsten Nilsson en mycket skarp åtskillnad mellan humanitär hjälp och återuppbyggnadshjälp. Verkligheten torde vara mera komplicerad. Pengar till konstgödsel och papper kan måhända föras under bägge rubrikerna. Det viktiga för oss är att vi finner möjligheter för en snabb ökning av stödet. I varje fall har vi när det gäller Nordvietnam svårt att förstå varför inte hjälp till återuppbyggnad omedelbart kan ges. Hur motiverar regeringen den avvisande ståndpunkt som uttrycks i interpellationssvaren? Inte kan väl, herr utrikesminister, folkrätten vara ett hinder för omedelbart stöd till Nordvietnams återuppbyggnad? Enligt vår mening bör materiellt stöd i betydande omfattning omedelbart ges till Nordvietnam och till den revolutionära regeringen i Sydvietnam och stödet bör vara villkorslöst, dess materiella innehåll bestämmas av vietnamesernas önskemål. Regeringen och utrikesutskottet behöver verkligen inte åka till Washington och be om ursäkt för en sådan ståndpunkt eller begära godkännande för att vi vill hjälpa ett folk som underkastats en så barbarisk behandling just av Förenta staternas regering. Aggressionshandlingar skapar inte ett läge där den skyldige kan anslå brösttoner gentemot dem som vill bistå hans offer. Amerikanska försök till inblandning och hotelser därför att Sverige vill ge ett blygsamt stöd till Vietnam är en förolämpning mot det svenska folket. Detta borde klart ha sagts ut av regeringen. Mördandet fortsätter i Vietnam. Det har också utvidgats till det närbelägna Laos. Vi anser som tidigare att regeringen bestämt skall fördöma Förenta staternas anfallskrig och kräva att alla främmande trupper omedelbart och villkorslöst dras bort från Vietnams territorium. Apropå kostnaderna för återuppbyggnad av vad som förstörts i Vietnam bör det vara självklart att Förenta staterna, som bedrivit anfallskrig och svarat för förödelsen, skall bära de tyngsta bördorna. Vi anser också att regeringen bör ta omedelbart initiativ för att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Denna har hittills erkänts av 25 stater. Den framstår nu som den lagliga regeringen, som den verkliga representanten för Sydvietnams folk. Det är därför angeläget att även Sverige upptar diplomatiska förbindelser med denna regering.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på interpellationen. Jag tycker att det är acceptabelt; det kan jag däremot inte säga om det resonemang som utrikesministern förde här och som gick ut på att han hade uttryckt sig med samma klarhet på den socialdemokratiska partikongressen som i en del sammanhang i riksdagen och på samma sätt som förre statsministern och statsutskottet hade uttalat sig. Innan jag närmare berör den frågan vill jag emellertid slå fast en huvudpunkt — Sven Gustafson har strukit under den tidigare i debatten. Det är naturligtvis vi själva och inga andra som inom folkrättens ramar skall besluta om och forma vår utrikespolitik. Det betyder emellertid också, som jag ser det, att när beslutet är fattat skall den ansvarige ministern i alla sammanhang lägga fram innehållet i olika avsnitt av vår utrikespolitik så att det inte med skäl kan uppstå det in trycket att en faktisk ändring kan hålla på att inträffa i den, att en glidning från det innehåll och de former som riksdagen givit är på gång. Jag anser det alldeles klart att herr Torsten Nilssons anförande på den socialdemokratiska partikongressen inte uppfyllde detta enkla anspråk. Hans ganska utförliga och man kan nästan säga beskedliga svar i dag — jag är tacksam för båda sakerna — klarlägger det förhållandet bättre än något annat som har förekommit under debatten. I svaret dras nu klart gränsen mellan å ena sidan humanitärt bistånd, som alltså kan lämnas även till krigförande parter, och å andra sidan de stora återuppbyggnadsinsatser som kan «göras först när kriget i Vietnam är slut. Men i utrikesministerns anförande på kongressen användes aldrig uttrycket »efter krigets slut» och ännu mindre uttrycket »efterkrigstillstånd», ett uttryck vilket — som utrikesministern själv påpekar i interpellationssvaret — inte kan missförstås. Det hade varit synnerligen värdefullt om detta hade klargjorts. Däremot klarläggs nu — jag tolkar i varje fall interpellationssvaret på det sättet — att med uttrycket »krigets slut» måste menas ett tillstånd där de stridande parterna inte längre begår krigshandlingar mot varandra, även om hela Vietnam icke är föremål för sådana — det måste i varje fall gälla Nordvietnam och Förenta staterna. För närvarande finns det ju inte bara amerikanska utan även nordvietnamesiska trupper i Sydvietnam. De försök som otvivelaktigt gjordes i samband med den socialdemokratiska partikongressen att — för att till synes motivera även återuppbyggnadsbistånd till Nordvietnam i ett läge likt det nuvarande — tala om att krigshandlingarna där upphört var inte bra. Herr Nilsson låtsades då inte om att Nordvietnam med betydande militära styrkor deltar i kriget i Sydvietnam. I interpellationssvaret klarläggs också att med »krigets slut> måste menas att kriget i varje fall mellan dessa båda kontrahenter verkligen är slut. Det är bra det. Uppriktigt sagt har jag som saken nu utvecklats inte någon önskan att lägga sten på utrikesministerns börda. Men jag vill nog säga att han har visat en oskicklighet av större format än som på länge förekommit från en svensk regerings sida i utrikespolitiska sammanhang. Denna oskicklighet har utan tvivel skapat ett intryck av att vår utrikespolitik kunde vara stadd under en förändring som i varje fall var svår att förena med neutralitetspolitikens innebörd, sådan vi själva betraktade denna innebörd och som den i detta sammanhang hade fastslagits i utrikesutskottets utlåtande i våras. Utrikesministern försäkrar nu att detta aldrig varit meningen. I desto skarpare relief framträder då misslyckandet med att klargöra detta. Den serie av förklaringar som lämnats efter den första händelsen i denna kedja och inte minst utrikesministerns svar i dag har emellertid verkligen varit anlagda på att ta bort underlaget för sådana intryck om något slags förändring. Jag hoppas att de varit och blir tillräckligt framgångsrika. Men hur mycket bättre hade det inte varit om utrikesministern hållit ett anförande beträffande Vietnam på den socialdemokratiska partikongressen av samma slag som det interpellationssvar han lämnat här i dag. Och hur mycket bättre hade det inte varit om han i god tid informerat vår diplomatiska representation, inte minst i de nordiska länderna, med vilka vi skall samverka när det gäller återuppbyggnaden, om ett sådant något annorlunda tals innehåll. Nu föll i stället utrikesministern — jag måste säga dessa uppriktiga ord — för frestelsen att ge en liten blinkning åt de nymarxistiska kretsar, vilkas uppfattning han själv icke delar men vilka han har svårt att tala klarspråk med. Men om händelsutvecklingen sedan «dess haft den fördelen att utrikesministern och den svenska regeringen nu förstår att en flirt av detta slag är farlig när den inbegriper den svenska utrikespolitiken, då har detta händelseförlopp i varje fall haft något gott med sig.

Herr talman! De klarlägganden som utrikesministern gjort har varit välgörande. Vi måste komma ihåg att vi efter måttet av våra ringa krafter får lov att försöka verka för fred i Vietnam, för att under det pågående kriget lämna humanitär hjälp och efter kriget hjälp för återuppbyggnaden. I det sammanhanget får vi inte glömma vare sig Nordeller Sydvietnam; vi får enligt min mening inte göra någon skillnad mellan dem. Förhoppningarna om att fredssamtalen i Paris skulle övergå i allvarligt menade förhandlingar om fred i Sydöstasien har hittills slagit slint. Vägen till fred blir väsentligt längre än man ursprungligen trodde. Vår neutralitetspolitik, för att nu säga något om den, kan givetvis inte medföra att vare sig svenska medborgare eller den svenska regeringen är förhindrade att ha åsikter om andra länders utrikespolitik eller att ge uttryck för sina åsikter. Såväl den allmänna opinionen i vårt land som regeringen har under årens lopp reagerat — mest negativt, i något fall positivt — på utrikespolitiska åtgärder som vidtagits av främmande makter. Vi har officiellt tagit ställning mot diktaturen i Grekland, mot Sydafrikas apartheidpolitik, mot Portugals kolonialpolitik, mot Förenta staternas Vietnampolitik och mot Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien. Det finns alltså inte i detta sammanhang något fog för beskyllningen om enögdhet. Vår opposition har inte varit betingad av realpolitiska skäl; vi har egentligen inga intressekonflikter alls med dessa länder. Men vi menar att de i dessa avseenden bedrivit en politik som inte håller måttet ur låt mig säga moraliska synpunkter. Därmed inte sagt att Sverige vill spela rollen av världssamvete; det skulle vara alltför förmätet. Vi reagerar inför undertryckandet av mänskliga rättigheter, inför skriande sociala orättvisor, inför, som vi ser det, meningslös förstörelse av materiella ting och inför plågande eller dödande av människor av ideologiska eller maktpolitiska skäl. Självfallet bör vi dock i våra ställningstaganden eftersträva att uttrycka oss så att missförstånd inte behöver uppstå. När jag för en stund sedan använde uttrycket »hälsan tiger still> avsåg jag ej att vi inte skulle framhålla de positiva sidorna; tvärtom, jag tror att vi har all anledning att göra det i mycket större utsträckning än som hittills varit fallet. Jag använde uttrycket för att tala om varför vi i vår kritik mest har fäst oss vid de negativa sidorna. Utrikesministerns uttalande inför den socialdemokratiska partikongressen om det planerade svenska biståndet till Nordvietnam har ju, som vi vet, framkallat en något ogynnsam reaktion i Förenta staterna. Av referaten i pressen att döma synes talet ha lämnat möjligheten öppen för olika tolkningar. Det kan man däremot inte säga om utrikesministerns utveckling av problemet några dagar senare i den här i dag omnämnda hörnartikeln i Dagens Nyheter. Jag tycker att den redogörelsen var fullt klarläggande och helt tillfredsställande. I Förenta staterna spreds efter utrikesministerns tal den uppfattningen, att Sverige tänkte lämna ett ekonomiskt bistånd till Nordvietnam under kriget till krigföringen. Efter hand har bl.a. vår utrikesminister kunnat klargöra för utrikesdepartementet i Förenta staterna vad man egentligen menade. Riksdagen har i enighet mellan partierna beslutat om humanitär hjälp till Nordvietnam och Sydvietnam, och vi bör fortsätta att lämna den hjälpen medan kriget alltjämt pågår. Jag tror det är angeläget att vi alla försöker klargöra att vi är ense om den allmänpolitiska målsättningen och att det inte kan finnas något tvivel om var vi står i det avseendet.

Herr talman! Eftersom jag i den tidigare debatten har varit inne på hjälpen till Vietnam och därmed sammanhängande problem kan jag fatta mig kort den här gången. Utrikesministern har försökt skingra den oklarhet som hans eget tal vid den socialdemokratiska kongressen har lett till på olika håll. Det är bara synd att den sammanställning som är gjord i dagens interpellationssvar inte tidigare har kommit fram till världsopinionen och den svenska opinionen. Men utrikesministern kunde inte underlåta att i sitt tal också kritisera oppositionen för att den skulle ha reagerat för sent på vad utrikesministern hade sagt — vi skulle inte ha reagerat förrän vi hade hört någonting från USA i anledning av utrikesministerns uttalande. För min del tog jag i ett tal omedelbart efter utrikesministerns kongressanförande upp frågan, men det har kanske undgått herr Nilsson. Det var ett tal som inte uppmärksammades på samma sätt som uttalandet i radio och TV. Jag framhöll emellertid mycket bestämt, att det råder en påtaglig enighet de demokratiska partierna emellan om att vi efter krigets slut skall tillsammans med de övriga nordiska länderna göra en kraftig insats för återuppbyggnadsarbetet. Jag tog också upp frågan om den humanitära hjälpen, som enligt min mening borde kunna förstärkas under förutsättning att den kanaliserades över Röda korset. Inte förrän den 2 oktober fick jag tillfälle att inför en större publik, nämligen i radio och TV, ge uttryck för min uppfattning, då jag tillfrågades lik som övriga oppositionsledare om vad jag ansåg. Det väsentligaste av vad jag då sade var att frågan hade fått sådana dimensioner att utrikesnämnden borde sammankallas för att vi snabbt skulle få ett klarläggande. Jag menade att ett sammanträde med utrikesnämnden hade kunnat manifestera den enighet om vår neutralitetspolitik som råder mellan samtliga demokratiska partier. Nu kunde tydligtvis utrikesnämnden på grund av särskilda omständigheter inte sammankallas, och jag beklagar det. En del av utrikesutskottets ledamöter skulle resa till Amerika av andra skäl. När jag tänker tillbaka på detta undrar jag emellertid, om inte utrikesministern själv borde ha haft anledning att ta initiativ till ett sammankallande av utrikesnämnden för att inför ett sådant forum få allting klarlagt. Ett uttalande av utrikesnämnden i det läget skulle ju ta över vad utrikesministern hade sagt vid den socialdemokratiska kongressen. Jag vill sluta med att säga att de misstag som har begåtts av utrikesministern har varit allvarliga nog — men ett misstag är ett misstag. När det efter många sorger och bedrövelser så småningom har tillrättalagts får det vara avskrivet, i synnerhet som åtminstone moderata samlingspartiet har en stark vilja att manifestera den enighet om vår neutralitetspolitik som råder mellan de demokratiska partierna. Jag vill särskilt understryka detta därför att regeringen ofta gör uttalanden om att vi skall påverka utvecklingen i riktning mot fred, att vi skall söka förhindra krig, att vi skall medverka till en fredlig lösning i Vietnam. Våra möjligheter att göra detta sammanhänger direkt med Sveriges möjligheter att upprätthålla förtroendet för vår neutralitetspolitik. Det är på den grunden som moderata samlingspartiet har sett så allvarligt på de misstag som utrikesministern begick i samband med sitt tidigare tal.